Herr talman! Under de senaste åren har sjukförsäkringen genomgått stora förändringar. Tidsgränser har införts i sjukförsäkringen, och den mest omdiskuterade av dessa tidsgränser är den bortre gränsen för hur länge sjukpenningen kan betalas ut. Det är en administrativ gräns, som inte har något att göra med om en person är frisk eller inte. Inte heller tar detta datum hänsyn till vilken arbetsförmåga en person har eller hur sjuk personen är.Det har dessutom visat sig att det inte hade den förväntade effekten, då antalet sjukskrivningar återigen stiger. Fram till augusti i år hade 90 418 utförsäkrats sedan regeringen skärpte reglerna 2008. 8 900 personer har dessutom utförsäkrats två gånger.Enligt siffror som Dagens Arena begärt ut från Försäkringskassan visar det sig att ytterligare 13 200 kommer att utförsäkras 2015, och ca 2 240 kommer att utförsäkras för andra gången. Vissa riskerar till och med att bli utförsäkrade en tredje gång.Siffror är det lätt att rabbla upp, men bakom varje siffra finns en människa - en människa som har drabbats av stelbenta tidsgränser och en ersättning som har urholkats. Vi har alla hört om svårt cancersjuka som prövas på arbetsmarknaden i hela Sverige efter 180 dagar och som senare utförsäkras utan att vara friska nog att arbeta.Jag har här Borås Tidning från den 19 mars 2009. En borgerlig sjukförsäkringsminister tröstar en förtvivlad utförsäkrad kvinna, som tigger och ber: Snälla, ge mig tid att bli frisk!Denna kvinna är inte ensam. Som jag sa är det över 90 000 människor som har utförsäkrats sedan reglerna infördes. En stor andel av dessa har utförsäkrats två gånger och är till och med, som jag sade tidigare, på väg att bli det en tredje gång 2015. Det är inte rimligt, och jag tycker att det är en skam att behandla sjuka människor på detta sätt.Jag har sparat denna tidning för att ständigt påminnas om hur människor far illa av dessa tidsgränser och hur obarmhärtiga de är. Vi socialdemokrater kommer att göra allt som står i vår makt för att ta bort dessa tidsgränser och skapa en human sjukförsäkring.Väldigt få av dem som är utförsäkrade har gått till reguljärt arbete. En del kvinnor lever nu på försörjningsstöd eller är helt beroende av sin mans inkomst.

Detta yrkande har Sverigedemokraterna ställt sig bakom, och på så sätt får det en majoritet i riksdagen.

Herr talman! Sverigedemokraterna är hela Sveriges parti. Vi är ett parti för alla svenska medborgare, för friska såväl som för sjuka. I Sverigedemokraternas Sverige är det viktigt och en självklarhet att människor med funktionsnedsättning och människor som drabbas av sjukdom har en trygg och likvärdig försäkring.Sverige har ett socialförsäkringssystem som i många stycken är väldigt bra. Jag tycker att det ibland glöms bort i trätan mellan partier här i kammaren och i andra forum. Vi har ett system som i alla fall jag menar att vi har all anledning att vara stolta över.Men ingenting är perfekt. Allting kan förbättras. I en föränderlig värld måste också socialförsäkringssystem förbättras.Sverigedemokraterna avsätter i vårt förslag till budget för utgiftsområde 10 för år 2015 2,9 miljarder kronor mer än regeringen och 3,4 miljarder kronor mer än i den nu gällande borgerliga budgeten. Vi gör detta dessutom med full finansiering eftersom vi vill effektivisera och göra invandringspolitiken mer ansvarsfull, i linje med våra europeiska grannar.Vi vill förbättra sjukpenningen så att fler som arbetar faktiskt får ut 80 procent av sin lön vid sjukdom. En fullgod sjukförsäkring ökar inte bara den enskildes trygghet utan borgar också för färre dagar som man går till arbetet trots att man inte borde, så att fler faktiskt har råd att stanna hemma den där måndagen efter vinterkräksjuka på helgen eller en torsdag och en fredag för att kurera en envis snuva - till allas goda.Förutom den generella sjukförsäkringen vill vi också förstärka sjukpenningen för arbetslösa. Sammanlagt ökar vi anslagen för dessa ändamål med närmare 700 miljoner kronor för år 2015.Ser man, herr talman, i ett vidare perspektiv kan det också vara värt att nämna Sverigedemokraternas vårdlyft, där vi i våras presenterade förslag om kraftiga förstärkningar inom vård och omsorg. Sammantaget vill vi satsa 37 miljarder kronor under kommande budgetperiod.Som en del i detta har vi avsatt en så kallad tillgänglighetsmiljard för kortare kötider inom framför allt akutsjukvården. Det är alltså 1 miljard extra per år för åren 2015-2018.En av partiets viktigaste reformer - i förslaget till budget såväl som i den troligtvis stundande valrörelsen - är förslaget om rätt till heltid i offentlig sektor. Det är en viktig reform för jämställdheten, för sysselsättningen och inte minst för fler händer i vården.Men den tyngsta och i mina ögon absolut mest angelägna satsning som vi gör här, på utgiftsområde 10, är att vi föreslår en reform för företagens sjuklöneansvar. Vi föreslår och - märk väl - budgeterar för att staten övertar sjuklöneansvaret från arbetsgivaren för upp till nio anställda. Det är vår övertygelse att en sådan reform skulle få åtminstone två skilda positiva effekter.För det första tror vi att tröskeln för att nyanställa skulle sänkas märkbart för mindre företag med relativt få anställda. Det är angeläget för tillväxten och för att få ned arbetslösheten att företag med potential får möjlighet att expandera och kanske dessutom i vissa fall bli morgondagens stora företag.För det andra hoppas och tror vi att en sådan reform skulle underlätta för människor med en sjukdomshistoria då de söker arbete. Vi tror helt enkelt att fler i den outnyttjade arbetskraften skulle betraktas som attraktiva att anställa med en sådan reform - en vinst för både samhället och den arbetssökande.

Herr talman! Linus Bylund säger i sitt anförande att man är hela Sveriges parti, att man har en sjukförsäkring att vara stolt över. Men en bortre tidsgräns som försätter svårt sjuka människor i mycket svåra ekonomiska situationer, är det humant?Jag tycker att du ska titta på den här kvinnan, Linus Bylund. Den förtvivlan som hon känner kommer 13 200 personer till att känna nästa år för att ni röstade för att den bortre tidsgränsen ska vara kvar. Är ni stolta över det?
Herr talman! Det bär mig emot att försvara det system som finns i dag, men alternativet är tyvärr sämre.
Herr talman! Att jobba förebyggande för att se till att människor inte blir sjuka på arbetet och att ha en human väg tillbaka där människors värdighet får vara kvar under processen och där man inte gör människor fattigare för att de blir sjuka - det är en sjukförsäkring som alla skulle kunna arbeta för att vi ska ha. Men Sverigedemokraterna har hjälpt till att bevara den bortre parentesen och tidsgränsen i sjukförsäkringen som gör att den är inhuman. Jag frågar igen: Är ni stolta över det?
Herr talman! Det är inte en hemlighet att det finns en rad områden där Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har en väldigt likartad syn på många frågor. Det här skulle kunna vara ett av dem. Det gäller för övrigt även arbetsmarknadsfrågor i många stycken.Ett parti vägrar att tala med det andra partiet. Det andra partiets dörrar står öppna för samtal varje dag, 24 timmar om dygnet. Det är inga problem för oss att komma överens om ganska många saker, tror jag, och det här skulle kunna vara en av dem.

Herr talman! Vi behandlar nu ett utgiftsområde som berör något så viktigt som ekonomisk trygghet för människor som av en eller annan anledning inte kan delta i samhället fullt ut, till exempel genom arbete.Ingen människa önskar sig att bli sjuk eller att drabbas av en olycka och bli funktionsnedsatt, kanske för resten av livet. För dessa människor måste det finnas en ekonomisk grundtrygghet så att deras dagliga liv - för en del resten av deras liv - ändå kan kännas meningsfullt. De ska inte utsättas för kontinuerlig press och stress på grund av oro för sin ekonomiska situation - ekonomisk stress som verkligen inte främjar ett tillfrisknande i de fall det är möjligt.Under åren med allianspolitik har dessa människor sett sina ekonomiska ersättningar urholkas rejält. Även i år lägger allianspartierna fram ett budgetförslag som ännu en gång urholkar dessa och leder till minskad och inte ökad välfärd. Det leder också till följdverkningar som till exempel ökad barnfattigdom.Sverigedemokraterna gav i valet löfte om stärkt ekonomi för sjuka, funktionsnedsatta, pensionärer och barnfamiljer. Men nu har ni röstat mot en budget som skulle ge just det, helt oavsett vad Linus Bylund precis sa här i talarstolen. Vilka vallöften Sverigedemokraterna än kommer dragande med inför ett eventuellt extraval kan inte väljarna lita på att de hålls. Det har vi nu facit på.Dessutom lägger man i utskottet reservationer mot den budget som man precis har röstat för. Det är rena rama cirkusen. I cirkusars maneger brukar det ofta förekomma pajaskonster av de mest oväntade slag, men detta tar faktiskt priset.Med det budgetförslag som regeringen lagt fram skulle vi påbörja en återställning till ekonomiskt rimliga villkor för dem som är drabbade av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Det är i grunden en fråga om politiska prioriteringar. För Miljöpartiets del är det vår ambition att i möjligaste mån prioritera en höjning av socialförsäkringssystemets ersättningar. Vi kommer också att arbeta för att fler ska omfattas av socialförsäkringssystemet.Herr talman! Sjukskrivningarna och det så kallade ohälsotalet har ökat. Vi är nu tillbaka på 2010 års nivåer när det gäller sjukfrånvaron. Inte minst har sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa ökat och då främst bland kvinnor.Vi vill inte ha den så kallade bortre gränsen i sjukförsäkringen. Verkligheten är inte sådan att människor blir friska ett visst datum. Denna onaturliga gräns har också lett till en försämrad ekonomisk situation för många.Det är enligt min mening viktigt att sjuka och funktionsnedsatta som behöver hjälp med rehabilitering eller återgång till arbete befinner sig i rätt system och hos rätt myndighet eller annan aktör som kan hjälpa dem med det. Den bortre gränsen främjar inte detta.Nybeviljandet av aktivitetsersättning för unga fortsätter att öka. Ökningen har varit störst hos dem som beviljats aktivitetsersättning på grund av så kallad förlängd skolgång. Det är ungdomar som på grund av sjukdom eller funktionshinder inte lyckats få godkända slutbetyg i grund eller gymnasieskola. En av anledningarna är att stödinsatserna från skolans sida har varit undermåliga. Det beror bland annat på att det under åren med Alliansen vid makten har skett en kraftig minskning av stödinsatser och stödpersonal på landets skolor. Många gånger hade det bara behövts en liten insats för att dessa ungdomar skulle klara sina slutbetyg.Herr talman! Jag vill återigen betona, vilket Miljöpartiet har gjort under lång tid, det förebyggande och proaktiva arbetet mot ohälsa, vilket kommer att vara en nyckelfaktor för att uppnå en låg och stabil sjukskrivningsnivå. Det finns flera viktiga aktörer i detta arbete: arbetsmarknadens parter, sjukvården, företagshälsovården, Arbetsförmedlingen och inte minst Försäkringskassan.När det gäller de statliga aktörerna är det enligt min mening viktigt att de handläggare som ska hjälpa människor i deras aktuella livssituation själva har en rimlig arbetsbörda. Detta kan åstadkommas med regelförändringar som leder till enklare och smidigare handläggning samt en väl avvägd resurstilldelning så att handläggarna har det antal ärenden som är avsett för att de ska klara sin uppgift. Det är rimligt att staten som arbetsgivare föregår med gott exempel när det gäller att förebygga ohälsa.Slutligen noterar jag att det i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen som snart kommer med ett slutbetänkande finns ett antal reformförslag som berör det vi nu diskuterar. Jag upplever att det i utredningen i allt väsentligt finns en samsyn över blockgränserna. De förslag som kommer att lämnas från utredningen kommer, om de genomförs, ytterligare att bidra till en effektivare och humanare socialförsäkring.Herr talman!

Herr talman! Det är ingen hemlighet att det på utgiftsområdena 10, 11 och 12 finns väldigt långtgående beröringspunkter mellan Sverigedemokraternas och den nuvarande regeringens budgetförslag och politik.

Herr talman! Nej. Jag noterar att Sverigedemokraterna för någon vecka sedan hade chansen att rösta för en budget som innebar förstärkt ekonomi, en grundtrygghet och ett minskande av de urholkningar av ersättningarna som människor nu drabbas av. Ni hade chansen att då rösta på en sådan budget.

Herr talman! Jag tror inte att det finns någon i den här kammaren eller någon över huvud taget som inte förstår att om man ska ta ställning till två helhetsförslag kommer man att behöva välja bort bra saker i det förslag man väljer bort och godta dåliga saker i det förslag man väljer. Så funkar det i politiken, och det är inget konstigt.
Herr talman! Det har funnits förslag i regeringens budget när det gäller sysselsättning, villkoren för egenföretagare, höjda ersättningar för sjuka och funktionsnedsatta, en grön politik med klimatansvar och så vidare. Jag konstaterar att ni sverigedemokrater för er i mitt tycke absurda migrationspolitiks skull valde bort allt detta som Sveriges invånare och era väljare hade förväntat sig att ni skulle biträda. Det tycker jag är tragiskt.
Herr talman! "Vi lever i ett politiskt system som förklarat krig mot sina egna, sjukdomsdrabbade medborgare. ", som kom ut för ett par år sedan. Det är berättelser från dem som ställts utanför. Där kan man läsa denna och ytterligare ett trettiotal liknande berättelser om människor som drabbats av ett nytt och omänskligt sätt att se på sjuka. och dess berättelser kom till som ett förtvivlat rop på en annan ordning under den borgerliga regeringen för två år sedan. Då hade rehabiliteringskedjan och stupstockens effekter drabbat tiotusentals sjuka. Tiotusentals människor hade redan då valsat runt i systemet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion.I dag känner jag stor sorg för alla som på grund av tricks och fix med det parlamentariska systemet drabbats av att sjuka inte får de förbättringar som Vänsterpartiet tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet ville genomföra i budgetpropositionen. Vi ville genomföra förbättringar för alla som har haft oturen att bli sjuka.Tyvärr, alla som har blivit fattiga av låga ersättningar och dessutom piskade av märkliga tidsgränser, Alliansen har tillsammans med Sverigedemokraterna gjort helt klart att de tycker att ni har det bra som ni har det. Alliansen och Sverigedemokraterna vill fortsätta att utförsäkra sjuka som inte ser till att bli friska i tid. Det blir heller ingen höjning av sjukpenningen för arbetslösa. Det blir ingen höjning av sjuk och aktivitetsersättningen, som redan i dag är alldeles för låg.Detta, herr talman, är ren och skär klasskamp. Det är borgarnas kamp för att hålla sjuka och fattiga på mattan. Drivkraften för att bli frisk tycks vara att bli fattig. Jag tror att alla förstår att det är en dålig kombination.Hittills har ungefär 90 000 utförsäkrats. De flesta kommer in igen efter en sväng eller två - kanske till och med tre snart - i ALI, arbetslivsintroduktion.Alliansen med stöd av SD säger nej till en höjning av sjukpenningen för en arbetslös med 57 kronor om dagen. Alliansen med stöd av SD säger alltså nej till en höjning av a-kassan trots att allt färre får ut några 80 procent.Alliansen med stöd av SD säger också nej till en höjning av sjuk och aktivitetsersättningen med ett par hundralappar i månaden. 200 kronor mer skulle de få med regeringens budgetproposition. Det är faktiskt pengar för den som inga har. 223 000 personer drabbas.

Framför allt är det kvinnor och låginkomsttagare med tunga jobb som drabbas. I klartext innebär den gamla högerregeringens politik, som nu får fortsatt stöd av Sverigedemokraterna, en utslagning av arbetarklassens kvinnor, samtidigt som man har sänkt skatterna mest för dem som tjänar mest i samhället. Majoriteten av dem är män.

De vill både äta kakan och ha den kvar. Man röstar på Alliansens budget så att den vinner, och här står deras företrädare i talarstolen och låtsas som om de inte säger nej till de här förbättringarna. Man har faktiskt två budgetar, men varken Sverigedemokraterna eller något annat parti klarar av den konsten. Det fungerar inte på det viset.Jag yrkar bifall till reservation 3.
Herr talman! Det är risk att jag kommer att bli tjatig. Det är ingen hemlighet att det under den föregående budgetperioden fanns majoritet för en rad olika viktiga reformer inom a-kassan och de andra områden som vi debatterar här i dag. De kunde aldrig genomföras, för det fördes inget samtal mellan de rödgröna partierna och Sverigedemokraterna, men det fanns en majoritet i kammaren.De som drabbas av att man inte pratar med varandra är väljarna. Trots att det finns majoritet för viktiga reformer genomförs de inte.

Herr talman! Vi står här och samtalar i dag. Det är den typ av samtal som vi har parlamentariskt mellan oss, och så tycker jag att det kan vara. Men för dem som är sjuka, arbetslösa och fattiga och dem som blir utförsäkrade handlar det kanske inte om vilken typ av samtal vi har. Vi kan läsa innantill. Ni har nu bidragit till att sjuka fortsatt blir utförsäkrade, att de kommer in i rullar med arbetslivsintroduktion och att de blir fortsatt fattiga på grund av detta. Detta medverkar ni till.Vi pratar om en välfärd som ska gynna människor. De ska vara försäkrade i en gemensam välfärd, men ni har förstört allt det och försöker nu tala med dubbla tungor. Ni försöker ha två budgetar. Ni stöder Alliansens politik. Det blir inga höjda dagpenningar. Det blir ingen höjning i aktivitetsstödet. Ni fortsätter att utförsäkra. Det är realpolitik som människor här ute lever i, och ni ser till att de fortsatt får vara fattiga. Det är mitt svar.
Herr talman! Jag noterar att svaret blir att vi inte kan ha några andra samtal än dem som förs här. Och här kommer inga överenskommelser att göras - det är jag tämligen övertygad om.Jag vill förtydliga en sak avseende vårt ställningstagande rörande budgeten. Det är inte så att vi har röstat på Alliansens budget för att vi tycker att den är särdeles bra. Vi har röstat på Alliansens budget för att få bort en regering som vi menar är farlig för vårt samhälle, en tillväxtfientlig regering som i vissa stycken, precis som jag var inne på, har alldeles rätt politik men tyvärr inte helheten.
Herr talman! Jag undrar vad det är som är så farligt med att se till att sjuka inte behöver utförsäkras och att sjukpenningen för en arbetslös höjs med 57 kronor om dagen. Vad är det som är så farligt med att höja a-kassan? I dag är det nästan ingen arbetslös som får 80 procent. Vad är det som är så farligt med att höja sjuk och aktivitetsersättningen för människor som knappast klarar sig över dagen? Det förstår inte jag.Detta är inget annat än ett krig mot fattiga och arbetslösa. Det är en människosyn som jag tycker är beklaglig, medan ni har en annan retorik. Det fungerar inte riktigt så. Ni har lagt fram en egen budget. Då får ni stå för den. Normalt sett brukar man rösta på den budgeten. Men nu har ni valt att göra på ett annat sätt, nämligen att rösta för Alliansens budget. Då är det alliansbudgeten som Linus Bylund och Sverigedemokraterna bör stå här och säga att ni tycker är bra. Ni medverkar ju i alla fall till att det är den politik som måste föras här i landet.

Herr talman! Som ni hör är inte min debattröst med mig i dag, men jag vill väldigt gärna yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på samtliga reservationer. Sedan kommer allianskollegerna att ta hand om resten.
Herr talman! Först vill jag tacka socialförsäkringsministern, som är här i salen i dag och lyssnar på debatten om den budget som ministern förmodligen ska driva efter nyår.Det är ett väldigt viktigt betänkande som vi nu pratar om. Jag blir olycklig, herr talman, när jag hör att Socialdemokraterna och Phia Andersson och även de andra i den socialdemokratiska vänsterregeringen pratar om forna tider. Phia Andersson visade en artikel från 2009. Hon sade att en person blev utförsäkrad eller inte fick någon sjukpenning trots att personen var under behandling för sin cancer.Vi ändrade detta och tydliggjorde snabbt vad som skulle gälla. Därmed undanröjdes detta hinder. Det var åtta år sedan den artikeln skrevs, Phia Andersson. Dessutom är det så att det viktigaste för en person som är sjukskriven är att få hjälp, stöd och rehabilitering för att kunna återgå i arbete. Det är nämligen arbetet som medverkar till att vi kan behålla vår välfärd. Det handlar om att fler arbetar.Detta insåg Göran Persson, den tidigare statsministern. Men det är tydligen andra vindar i Socialdemokraterna nu för tiden. Han medverkade till att man tittade över vad som skulle göras med de höga sjukskrivningstalen. Det som föreslogs i den utredning som han fick var att man skulle införa tydliga tidsgränser.Detta verkställde den alliansregering som tog över. Då är vi där vi är i dag, det vill säga att vi medverkar till att vi har tidsgränser där man följer upp personer och inte lämnar dem till att drivas hur långt som helst och vara sjukskrivna hur länge som helst utan hjälp och stöd.Det är den bortre tidsgränsen som den socialistiska vänsterregeringen vill ta bort. Det är ingen annan tidsgräns som man i detta betänkande har föreslagit att man ska ta bort. Det är den bortre tidsgränsen.I dag kan man vara sjukskriven 914 dagar, det vill säga två och ett halvt år. År 2012, den 1 januari, fick vi en ny lagstiftning som sade att man kunde få fortsatt sjukskrivning om det var speciella omständigheter. Det har man tydligen missat från den socialdemokratiska vänsterregeringens sida.Herr talman! Det gör mig fundersam. Vad är det ni socialdemokrater, tillsammans med era regeringskolleger, tänker ändra på i fråga om den bortre tidsgränsen? Tänker ni inte ha något regelverk som talar om vad det är personen ska få bli sjukskriven för? Tänker ni låta det vara ett fritt lopp igen? Ska man kunna vara sjukskriven hur länge som helst utan att någon hjälper, stöder och ger möjligheter till återgång i arbete?Tänker ni fortsätta med att 140 personer per dag får sjukersättning? Det var det som gällde när ni satt i regeringen. Jag vill definitivt inte utsätta svenska folket för det.

Herr talman! Jag sade aldrig att den här personen hade cancer, Solveig Zander. Hade du varit uppmärksam hade du hört att jag nämnde det i ett helt annat sammanhang.Vi får alltid höra hur många det var som var utförsäkrade. Vi får alltid höra att det är den bortre tidsgränsen som gör att alla människor helt plötsligt blir friska i det här landet.Människor blir utan ersättning. I augusti i år var det 90 418 personer som blivit utförsäkrade. Flera av dem har ingen inkomst alls längre utan är helt hänvisade till att leva på sin mans inkomst. En del har fått göra förtida uttag av pensionen. En del går på försörjningsstöd i kommunerna. Det är inte humant. Det står inte i relation till att man gör mängder av insatser för att människor ska komma tillbaka, inte minst förebyggande insatser på arbetsplatserna.Det är inte det som det handlar om. Det är människor vi pratar om, människor som behöver en chans och en möjlighet att komma tillbaka till arbete. Låt oss diskutera vilka insatser som skulle vara bra för det - inte en administrativ tidsgräns! Skulle inte Solveig Zander kunna medverka till det?
Herr talman! Phia Andersson! Visst vill jag medverka till att socialförsäkringen blir bättre. I fyra och ett halvt år har vi haft en parlamentarisk socialförsäkringsutredning. Den kommer att redovisa sitt slutbetänkande efter nyår, och där finns det väldigt många bra förslag. Men jag tänker inte stå här i dag och säga hur dessa förslag ser ut, för vi har inte justerat betänkandet än.

De allra flesta går faktiskt tillbaka till arbetet innan sjukskrivningarna blir långa.Vi är olyckliga i dag för att sjukskrivningarna ökar, och vi ska alla tillsammans försöka hitta utvägar ur det. Men jag blir oerhört fundersam när man fortfarande säger att 90 000 utförsäkras - utan att tala om vad man gör med alla dessa människor för att hjälpa dem tillbaka. Hälften och lite till får möjlighet att komma närmare arbetsmarknaden, även om de inte går tillbaka till ett jobb direkt.Det är det vi ska prata om, och vi ska givetvis hjälpa alla, för det är nödvändigt.

Herr talman! Låt mig fråga en sak: Skulle man inte kunna ta bort den bortre gränsen men ändå göra allt det goda som Solveig Zander står och räknar upp? Varför måste den bortre tidsgränsen vara där för att man ska agera? Det är klart att man kan göra allt det goda ändå.Solveig Zander säger själv att vi lyfter upp det negativa. Ja, för det är det vi vill ta bort. Det goda vill vi ha kvar. Vi vill till och med förstärka det. Vill inte Solveig Zander medverka till det?
Herr talman! Den socialdemokratiska vänsterregeringen vädjar om samarbete, och när det gäller sjukskrivningarna är alla överenskommelser väldigt välkomna.Vi vet samtidigt att den tidigare socialförsäkringen, som inte hade de här tydliga gränserna, medverkade till att människor inte fick hjälp. Man kunde vara sjukskriven i tio år utan att någon hade hört av sig. Tidsgränserna är därför oerhört viktiga för att få en avstämning, och därför vill vi i Centerpartiet och Alliansen behålla dem.När det gäller den bortre tidsgränsen vet vi att den för många blev väldigt dikt och strikt. Därför ändrade vi på detta den 1 januari 2012 så att man individuellt kunde titta på om det fanns personer som behövde en längre sjukskrivning under särskilda omständigheter.Detta gäller nu, och därför vet vi att den bortre tidsgränsen inte har blivit så strikt. Den har hjälpt väldigt många fler att få några dagar till, precis som de behöver.Då undrar jag, och det har ni inte svarat på från den socialdemokratiska vänsterregeringens sida, om ni inte tänker ha några gränser över huvud taget. Tänker ni återigen låta detta flyta fritt? Det kan i rimlighetens namn inte vara möjligt.
Herr talman! Solveig Zander tog i sitt replikskifte med Phia Andersson upp myten om hur folk förtidspensionerades i parti och minut förr i tiden.

Nu får de inte det.Jag undrar därför vad Solveig Zander, Centerpartiet och Alliansen vill göra åt att det här fenomenet breder ut sig.
Herr talman! För det första måste vi göra klart att sjukförsäkringen får vi för att vi förlorar arbetsförtjänst när vi är sjuka. Det är oerhört viktigt.För det andra berättade i går Inspektionen för socialförsäkringen, som Wiwi-Anne Johansson redogjorde för, för oss från en utredning att man ärver sjukskrivning. Om ens föräldrar har haft en lång sjukskrivning överförs det till barnen. Då har väl vi en skyldighet, Wiwi-Anne Johansson, att medverka till att föräldrar kan arbeta så att också barnen får möjligheter till det.Det kan inte vara meningen att Wiwi-Anne Johansson har för avsikt att föreslå att man ska få sjukersättning för att man inte kan arbeta. Nog är det väl ändå arbetsgivarens skyldighet att medverka till att arbetsmiljön möjliggör att man kan jobba till pensionsåldern.Från pensionsgruppen har vi också haft samtal med arbetsmarknadens parter och påbörjat detta som ska möjliggöra för personer att kunna jobba ännu längre än till dagens 65 år. Vi ska ju inte använda sjukförsäkringen som en arbetsmiljöåtgärd för att arbetsgivarna inte gör vad de kan för att personer ska kunna fortsätta att arbeta. Det kan inte vara Vänsterpartiets avsikt. Jag hoppas verkligen att jag hörde fel, herr talman.
Herr talman! Jag vet inte vad Solveig Zander hör eller inte hör, men jag förstår att hon inte förstår vad jag pratar om. Det är helt uppenbart.Solveig Zander måste väl ändå veta att människor kan bli sjuka. Vissa jobb är också tuffare än andra. Jag vet inte om Solveig Zander har jobbat inom äldreomsorgen eller annan omsorg, men jag har gjort det en hel del under min period som riksdagsledamot. De här jobben där man har mycket kontakt med andra människor är jättetuffa och sliter både fysiskt och psykiskt.Det kan vi ta ett ansvar för politiskt och se till att man får bättre villkor.

Är det rimligt att människor med tuffa jobb och ofta låga löner, som inte orkar jobba därför att de har slitit ut sina kroppar utan väljer att vid 61 års ålder ta ut sin förtida pension, ska ta den ekonomiska smällen själva? Det tycker inte jag.
Herr talman! Innan jag kom in i riksdagen var jag kurator och jobbade inom rehabenheterna på Enköpings lasarett. Jag har jobbat som kurator i hela mitt liv, och jag har sett en hel del av hur människor har det i samhället. Därom råder inga tvivel.Sjukersättningen är till för den som inte kan jobba mer i sitt liv eller under en överskådlig tid framåt. Det är meningen. Man ska inte ha arbetsförmåga.Om man har arbetsförmåga ska man få all den hjälp, herr talman, som över huvud taget går att få så att man kan fortsätta att arbeta. Vi har fakta från så många undersökningar att det bästa för en person ändå är att finnas kvar i ett sammanhang, att känna att man betyder något, det vill säga att man kan vara på arbetet. Det betyder inte att man ska fortsätta med det arbete som är tungt och som man inte kan utföra, utan det betyder att man ska få hjälp och stöd att komma tillbaka till arbetsmarknaden men kanske i ett annat arbete som är lättare, kanske inte på heltid utan på deltid.Vi som politiker är skyldiga varenda människa i detta samhälle att hjälpa dem så mycket vi kan. Det är den sjukförsäkring vi har formulerat nu, och det är den som vi naturligtvis ska förbättra. Våra myndigheter kan bli ännu bättre på att hjälpa till och stödja. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och inte minst sjukvården måste få tydligare ansvar att ge rehabilitering och stöd för att återgå i arbete. Det är det viktigaste, herr talman.

Herr talman! Att vara behövd och bli sedd som en viktig person är grundläggande för alla individer. I livet har vi olika roller - i familjen, bland vännerna, i civilsamhället och inte minst i våra yrkesliv.När någon drabbas av sjukdom som gör att man inte kan vara delaktig i sin roll på arbetet förlorar man en stor del av sin trygghet i livet. Vi drabbas alla av sjukdomar som gör att vi inte klarar av att utföra vårt arbete. För de flesta av oss handlar det om en förkylning, en influensa eller andra åkommor som är snabbt övergående. Inom några dagar är vi tillbaka på arbetsplatsen igen.Men tyvärr drabbas en del av oss av allvarligare sjukdomar eller skador som gör att vi kommer att vara frånvarande en betydligt längre tid från vårt arbete. Vid dessa tillfällen är det viktigt att vi har en sjukförsäkring som träder in och som ger oss den ekonomiska trygghet vi behöver. Det är också viktigt att vi har en kontinuerlig uppföljning där man får stöd och rehabilitering för att så fort som möjligt komma tillbaka till arbetet. Arbetsgivaren och Försäkringskassan har en viktig roll att fylla tillsammans med den försäkrade för att det ska bli så bra som möjligt.Men bara för att man har en sjukdom innebär det inte att man behöver vara sjukskriven. Men om man har en sjukdom eller skada som gör att man inte kan utföra sitt arbete ska man veta att försäkringen finns där och innebär att man kan vara sjukskriven och få ekonomisk ersättning. Vi vet också att ju längre man är sjukskriven och borta från arbetsmarknaden, desto svårare är det att komma tillbaka till sitt arbete. Därför är det viktigt med dessa rehabiliterande insatser. Det är viktigt med återkommande uppföljningstider, den så kallade rehabiliteringskedjan. Det är för att den enskilde inte ska bli bortglömd utan få möjlighet att återgå i arbete.I dag finns möjligheten att vara sjukskriven på hel eller deltid. Oftast är det till gagn för den enskilde om det finns möjlighet att arbeta några timmar i veckan. Man har då fortfarande kvar kontakten med arbetsplatsen, och man håller fast vid sina viktiga rutiner. Att gå till jobbet och känna att man behövs och veta att någon frågar efter en är viktigt för att må bra.Tidigare kunde sjukskrivningen löpa på - i värsta fall i flera år - utan att någon tog ansvar och undersökte om det fanns möjlighet till rehabilitering och återgång till arbete. Den bortre tidsgränsen i rehabiliteringskedjan är inte till för att stjälpa utan för att hjälpa. Vi har hört vittnesmål om individer som har varit rädda för att delta i ALI, arbetslivsintroduktionen, därför att de har trott att de ska dit på heltid i flera månader. Men efteråt har jag träffat många människor som har gått igenom arbetslivsintroduktionen och insett att de tillsammans har kunnat göra en kartläggning av situationen för att veta hur de ska gå vidare. När de väl har genomgått ALI inser de att den var bra. De har fått känna att någon lyssnar, och ofta leder den fram till ett beslut som den enskilde kan känna sig nöjd med.Herr talman! Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationerna.

Herr talman! Varför säger ni nej till en höjning av sjukpenningen med 57 kronor om dagen för en arbetslös, Emma Löfdahl? Tycker ni att de har nog? I dag är sjukpenningen 486 kronor, och vi vill höja den till 543 kronor. Ni säger också nej till höjning av a-kassan, trots att färre får ut 80 procent av sin lön i ersättning. Ni säger även nej till en höjning av sjuk och aktivitetsersättningen. I regeringens proposition föreslås 200 kronor mer till människor med låga ersättningar.
Herr talman! När nuvarande regeringen tillträdde hörde jag finansministern säga att ladorna var tomma. Därför tycker jag att det är intressant när samma regering vid en genomgång av budgeten inte längre har tomma lador.Jag är helt säker på att vi är överens i kammaren att vi skulle vilja höja alla dessa ersättningar, men vi måste se till att vi kommer till ett stabilt läge i ekonomin som gör det möjligt att göra dessa höjningar. Jag tror att Sverige inom en snar framtid kommer att vara på fötter och att vi då har fått fart på ekonomin igen. Jag är trygg i att det kommer att bli så utifrån att det finns en alliansbudget att jobba efter nästa år där vi värnar jobben och möjligheten för människor att ha en inkomst.
Herr talman! Emma Carlsson Löfdahl menar alltså att om sjuka och arbetslösa fick 57 kronor mer om dagen och om aktivitetsersättningen för de ganska små men utsatta grupperna blev 200 kronor mer om dagen skulle det välta ekonomin över ända.

Det skulle ge en del pengar. Det är omfördelning. Det är så skatt fungerar. Jag vet inte om Folkpartiet har missat hela idén med vad man använder skatter till. Man kan alltså delvis fylla ladorna med skattepengar. Det är de inkomster som staten har. Vi gräver ju inte guld någonstans.
Herr talman! Vi har nog lite olika uppfattning om hur arbeten skapas i vårt land. Vi politiker skapar inga arbeten. Vi skapar förutsättningar för att företagare ska kunna skapa arbeten. Det är genom dessa arbeten vi får skatteintäkter i landet och kan ha en fördelning genom skattepolitiken. Vi kommer inte att få in mer skatt om vi inte jobbar mer.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

Den kände psykologen Aaron Antonovsky har myntat uttrycket kasam, känsla av sammanhang. Att uppleva sig vara del av ett sammanhang och ha en uppgift är livets mening. Därför är det så viktigt att finnas med i arbetslivet. Det förhindrar också många tillfällen till felaktiga beslut.Jag mötte Karin - vi kan kalla henne så - i Mellansverige 2008. Hon berättade att hon hade varit långtidssjukskriven i tio år på grund av utmattning. Under dessa tio år hade hon inte vid ett enda tillfälle hört något från Försäkringskassan. Under tio års tid hade ingen frågat: Skulle du kunna bidra på något sätt? Har du någon arbetsförmåga som du skulle kunna bidra med? Under tio år kom det aldrig en fråga.Hennes självkänsla var i botten, men när vi träffades 2008 hade hon fått komma in i en aktivitet på en second hand-butik. Det kan måhända låta enkelt, men för henne var det en fullständig förändring i livet. Hon blev en del av ett sammanhang, och hon hade en uppgift. Hon var glad och tacksam, och hon hade börjat arbeta på sin självkänsla och självsäkerhet.Arbete handlar om att få egenmakt. Det är vad arbetslinjen handlar om. Det är inte bara krav och samhällsekonomisk nytta.Jag tror att alla här inne, och alla andra också, vet och förstår att det är viktigt att ha ett arbete. Göran Persson insåg det. Därför är det lite obegripligt att man försöker vrida klockan tillbaka.Herr talman! Det finns tydliga risker med sjukfrånvaro. Det ger inte bara en ökad risk för följdsjukdomar utan även för social isolering och psykisk ohälsa. Utgångspunkten för sjukförsäkringen är att den ska ge ekonomisk trygghet för den som drabbas av sjukdom eller skada och inte kan försörja sig genom eget arbete. Samtidigt läggs fokus på tidiga och aktiva insatser så att sjukskrivna kan ta sig tillbaka till arbete.Vad hände då under Alliansen och efter sjukförsäkringsreformen 2008? Sjukfrånvaron har gått ned. Den har gått från att vara bland de högsta i världen till att närma sig ett EU-genomsnitt. Antalet personer som har sjukersättning har minskat kraftigt, och de långa sjukskrivningarna har i princip halverats sedan 2006.Tidsgränserna i sjukförsäkringsreformen, som vi har talat mycket om i dag, har bidragit till en sjukskrivningsprocess som präglas av mer aktivitet, tidigare insatser och tydligare regler. Försäkringskassan och andra aktörer bedöms i dag i större utsträckning bidra till den ökade aktiviteten i sjukskrivningsprocessen. En betydande andel av dem som når den bortre tidsgränsen kommer i arbete eller fortsätter i arbetsmarknadspolitiska insatser.I går hade vi ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, på besök i utskottet. Ett uttalande fastnade särskilt hos mig: Rehabiliteringskedjan har ökat återgången till arbete.Nej, allt blev inte bra från början. Det fanns och finns säkert än i dag personer som har farit illa. Men som Centerpartiets Solveig Zander beskrev åtgärdades 2011 mycket av det som kunde drabba människor.Uppföljningar visar att ungefär 10 procent av dem som lämnat sjukförsäkringen efter 2 1⁄2 års sjukskrivning har gått till arbete. Det handlar alltså om åtskilliga tusen personer som har gått tillbaka till arbete eller tagit ett steg närmare arbetsmarknaden.Vi kristdemokrater vill ta till vara varje persons arbetsförmåga.

Herr talman! Jag ska börja med att läsa från ett upprop som jag har fått."I början av 1980-talet bröts utvecklingen mot ökad jämlikhet, som pågått fram till dess. I stället påbörjades en utveckling med ökande ojämlikhet. De sociala klyftorna i samhället har därefter tillåtits öka kontinuerligt och ökar nu fortare i Sverige än i något annat OECD-land . På tio år har vi gått från mest jämlika land till en 14:e plats i OECD.Andelen fattiga bland arbetslösa, sjuka och förtidspensionärer tredubblades mellan 2004 och 2012. Allt fler i denna grupp utsatta svenskar riskerar att hamna i relativ fattigdom .Det är ett citat som jag mottog i samband med att diakonerna i Stockholm överlämnade ett upprop till mig för ungefär två och en halv vecka sedan. Det står också så här:"Kyrkan är en plats dit människor i nöd vänder sig. Vi diakoner i Stockholms stift har under lång tid sett hur människor, som redan har det svårt och lever på marginalen, har börjat få det allt svårare. Vi har valt att lyfta fram erfarenheter ur vår vardag, för att visa på hur människor faktiskt kan ha det år 2014. Vi hoppas att våra politiker tar del av dessa berättelser och gör något åt situationen. För det är ju inte bara diakonerna i Stockholms stift som upplever detta, utan många röster har höjts av diakoner runt om i landet. "Det är vi som är dessa politiker som man vänder sig till, och det är vi som har att göra ett vägval.

90 000 har utförsäkrats sedan 2010. Sedan 2010 har vi också haft en ökande andel av sjukskrivna i Sverige.I år kommer 13 200 personer att utförsäkras. Det är många gånger ett lidande för enskilda. Jag tror att det var Phia här som lyfte fram en artikel och sa att den var åtta år gammal. Som socialförsäkringsminister får jag brev med de berättelserna varje dag - det är verkligheten.Samtidigt som vi har detta stora antal utförsäkrade har sjukpenningtalet stigit med 50 procent för kvinnor och 36 procent för män sedan 2010. Jag tror att vi alla vill att sjukfrånvaron ska vara så låg som möjligt. Det är ingen av oss som vill tillbaka till en tid då människor förtidspensioneras bort från svensk arbetsmarknad.Men det får inte heller bli politisk prestige när man kan konstatera att vi har åtgärder i sjukförsäkringen som inte fungerar.

Där skulle vi behöva lägga krutet. Där skulle vi behöva lägga resurserna.Där skulle vi över blockgränsen behöva föra samtal om hur vi åstadkommer en mänsklig sjukförsäkring som samtidigt snabbt leder människor tillbaka till det som Roland Utbult så förtjänstfullt stod här och talade om alldeles nyss: arbete, en känsla av sammanhang, att få delta i samhället och i gemenskapen. Jag tror att vi har precis samma ambitioner när det gäller detta. Man kan inte hålla fast vid en åtgärd som såväl myndigheter som andra säger orsakar mänskligt lidande och som dessutom inte leder till de resultat som vi hade önskat.Vi hörde att många återförsäkras in i sjukförsäkringen igen. Det vet vi. Av dem som utförsäkras första gången tror jag att 60 procent går tillbaka in i sjukförsäkringen. Av dem som utförsäkras för andra gången går 70 procent tillbaka in i sjukförsäkringen. Många av dessa - den absolut övervägande andelen - är kvinnor.Det var inte det resultatet vi ville se. Jag tror att ambitionsnivån från de borgerligas sida när detta infördes var att ungefär 10 procent skulle gå tillbaka in i sjukförsäkringen. Ibland måste man väl helt enkelt bara säga: Det här blev inte riktigt som vi hade tänkt. Nu behöver vi lägga fokus, tid, kraft och politiskt engagemang på att förbättra de delar i sjukförsäkringen som faktiskt leder mot målet att människor kommer tillbaka i arbete igen.

Herr talman! Det var intressant att lyssna till ministern. Självklart vill vi göra mer för att få fler att komma tillbaka till arbetet tidigare. Framför allt gäller det kvinnor.Vad den tidigare regeringen, alliansregeringen, införde var en rehabgaranti som betydde att de lättare psykiska åkommorna var det man skulle få hjälp från. Då var det KBT som metod som gällde. Vi hade för avsikt att utveckla även det och även att det skulle bli andra metoder också, för den hjälpte inte. Det var framför allt kvinnor som hade sådana diagnoser.Det behövs fler åtgärder. Alliansregeringen tillsatte flera utredningar där vi hade tänkt medverka.Ministern har synpunkter på att det skulle behövas fler förslag. Då tittar jag i listan över propositioner under våren med förslag just på det här området, men där finns ingenting. Jag undrar vad ministern hade tänkt skulle göras som nu inte blir gjort. Det skulle vara intressant att höra.Sedan undrar jag om ministern tror att personer blir friskare därför att man tar bort den bortre gränsen. Rehabiliteringskedjan är till för att man ska följa upp. Vore det inte bättre att titta på vad man gör under rehabiliteringskedjan än att ta bort den bortre gränsen? Att ta bort den gör ju inte människor friskare. Vi vet att långa sjukskrivningar gör människor ännu sämre. Eller har ministern någon annan syn på detta?
Jag kan konstatera att utförsäkringar inte heller gör människor friskare, för att svara på den delen. Det är inte så att man blir friskare därför att man efter en viss tid behöver föras över till Arbetsförmedlingen och genomgå en arbetslivsintroduktion fast man inte är i stånd att göra det.Det jag skulle vilja komma tillbaka till är: Ja, vi har ett antal pågående utredningar inom det här området. Vi har bland annat den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, som kommer med sitt betänkande i slutet av januari. Jag har en förhoppning om att det kommer att finnas saker där som vi kan ta vidare gemensamt.Vad som också har pågått under hösten är en dialog till exempel med arbetsmarknadens parter om hur de kan ta en större del i arbetet, inte minst när det gäller det förebyggande arbetet och tidig rehabilitering på arbetsplatsen för återgång i tjänst. Dessa samtal kommer att fortsätta. Men jag tror inte att någon gynnas, framför allt inte de som är sjuka, av fler snabba påhitt från politiken. Jag tror i stället att vi behöver ta ett ordentligt grepp när det gäller sjukskrivningarna med utgångspunkt i utredningar, forskning och evidens och faktiskt satsa på det som vi vet fungerar. Några delar som vi vet är viktiga och där vi behöver satsa mer framåt är till exempel en mer arbetsfokuserad hälso och sjukvård. Det är också att åstadkomma ett förstärkt förebyggande arbete. Det hade också varit att utöka forskningen kring kvinnors ohälsa, där regeringen ville satsa en hel del på Arbetsmiljöverket i den delen. Det är satsningar som nu inte kommer att bli av.
Herr talman! Jag undrade varför det inte fanns några förslag och propositioner under våren som vi hade kunnat ta ställning till. Det betyder, om jag tolkade ministern rätt, att ni var tämligen oförberedda när ni kom till regeringsmakten och inte hade några klara idéer om vad som skulle göras för att underlätta på detta område. När man är i rehabiliteringskedjan finns det olika uppföljningsdelar. Den bortre gränsen, som vi nu talar om, infaller efter 914 dagar. Om denna tid skulle förlängas, vilka ytterligare åtgärder ska då vidtas om man inte har särskilda skäl till att få en förlängning? Efter 914 dagar sägs att man inte kan göra mer inom sjukförsäkringen utan man behöver bedöma vilken arbetsförmåga som finns. Det är därför som dessa personer får gå tillbaka till Arbetsförmedlingen för att man ska se vilka möjligheter som finns för att komma fram till ett annat sätt för dem att få hjälp och stöd för att återgå i arbete. Ministern måste naturligtvis vänta på den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Men det måste finnas något annat som ministern hade kunnat komma med som ett förslag som vi hade kunnat få ta ställning till i vår. Varför var det tomt på propositionslistan?

Herr talman! Jag blir lite förvånad när jag lyssnar till dig, Solveig Zander, eftersom du hela tiden talar om att vi på något sätt fokuserar på att folk ska fortsätta att gå väldigt länge i sjukskrivning. Det som jag säger är precis tvärtom, nämligen att vår målsättning är att se till att man får insatser ännu tidigare än vad man får i dag. Vad vi säger att vi behöver förstärka är det förebyggande arbetet ute på arbetsplatserna. Vi har tidigare i dag talat om den situation som inte minst kvinnor har på många arbetsplatser - kvinnor som befinner sig i människonära yrken. Det är många gånger dessa kvinnor som vi nu ser ökar i statistiken. Faktum är att sjukskrivningarna har ökat sedan 2010. Jag skulle därför kunna ställa en fråga till er. Varför har inte ni gjort mer under dessa fyra år för att hålla tillbaka sjukskrivningarna i stället för att hålla fast vid åtgärder som uppenbarligen inte leder mot målet? Vad vi vill göra är att stärka de tidiga rehabiliteringsinsatserna och skapa förutsättningar för Försäkringskassan att ännu tidigare kunna satsa sina resurser på att faktiskt se till att människor får åtgärder i tid. Dessutom behöver vi stärka arbetsgivarnas ansvar ute på arbetsplatserna för att stödja medarbetarna för en tidig återgång i arbete. Det är så man får tillbaka människor till arbetslivet.
Herr talman! Jag tackar socialförsäkringsministern för hennes inlägg. Det är bra att hon deltar i debatten i dag. Det känns inspirerande. Jag har under tio år arbetat i Göteborgs Räddningsmission med människor som lever i absolut utsatthet och som är hemlösa - de fattigaste av de fattiga, som Moder Teresa en gång kallade dem. Jag känner därför bra till den diakonala verksamhet som bland andra kyrkorna bedriver med enorma insatser. Jag är glad att ministern lyfter fram detta. Det görs nämligen stora insatser inte bara av kyrkorna utan också av många andra civila instanser, föreningar och så vidare. Ministern läste upp ett brev eller mejl från diakonerna i Stockholm. Jag blev då jätteintresserad av att höra vad ministern svarade diakonerna.
Herr talman! Jag tackar dig, Roland Utbult, för ditt inlägg. Jag håller med dig om att de diakonala verksamheterna och det civila samhället gör mycket stora insatser i dag. Jag hoppas också få komma tillbaka till det under dagens debatt. Samtidigt är det så att när man är som svagast behöver samhället vara som starkast. Vi måste ha system i Sverige - vi är ett välfärdssamhälle - som kan finnas där för människor när de befinner sig i sina svåraste stunder. Vid mitt samtal med diakonerna fick de ge mig sin bild av det som de ser runt om i Stockholm i dag och berätta om sitt arbete. Jag sade att vi naturligtvis har en ambition. Vi ser att det behövs förbättringar för dem som har det sämst ställt. Därför föreslog regeringen bland annat ett höjt underhållsstöd på 300 kronor per månad och barn som en del i detta. Vi lär återkomma till det när vi debatterar den delen av våra utgiftsområden. Men vi föreslog också en höjning av sjukpenningen för arbetslösa och en höjning av sjuk och aktivitetsersättningen som några steg för att förbättra för dem som har det absolut sämst ställt.
Herr talman! Jag tackar socialförsäkringsministern för svaret. De stora bekymren med sjukskrivningar och så vidare började inte under Alliansens tid, utan de började under 90-talet och accelererade. Göran Persson insåg detta och vidtog åtgärder. Han försökte i alla fall bromsa detta. Det skedde en enorm ökning under en tid, som vi har hört om här i dag. Sedan har det planat ut, kan man säga. Det gäller även barnfattigdom. Åsa Romson har om sysselsättningsfasen sagt att det inte handlar om att slänga ut folk i ingenting. Min fråga är: Hur ser ministern på vikten av rehabilitering och rehabiliteringskedjan?
Herr talman! Rehabilitering är naturligtvis A och O. I ett första steg har vi också varit tydliga med att vi inte vill ha tillbaka den tid vi hade då människor förtidspensionerades bort från den svenska arbetsmarknaden. Det är inte bra, och en sådan återgång vill vi naturligtvis inte se. Rehabilitering är A och O, och vi har i dag flera tidsgränser i sjukförsäkringen. Vi tror att de tidsgränserna behöver ses över; de kan med största säkerhet förbättras. Vi tror att de behöver förstärkas, kanske på så sätt att man säkerställer att människor faktiskt får rätt åtgärder i rätt tid. Vi vet också i dag, med det samordningsuppdrag Försäkringskassan har, att det ibland tar väl lång tid innan man kommer igång med rehabiliteringen. Det behöver vi förändra, och det behöver vi förbättra. Rehabilitering är alltså A och O för att få tillbaka människor till arbetsmarknaden. Det ska vara en bra och individanpassad rehabilitering där såväl samhället som arbetsgivare naturligtvis har ett ansvar för att tillgodose att det fungerar på ett bra sätt.

Herr talman! Det känns viktigt och lite nervöst att stå här i dag - inte bara för att det är första gången för mig i riksdagens talarstol, och inte bara för att jag talar direkt efter socialförsäkringsministerns mycket utmärkta anförande, utan också för att det handlar om centrala frågor för den svenska välfärden. Detta är centrala frågor för den svenska modellen. Man skulle nästan kunna säga att det är en del av hjärtat i den svenska modellen vi pratar om. Vi vet ju att alla människor kan bli sjuka och att alla människor kan bli arbetslösa, och vårt system bygger på idén att det är smartare med gemensamma lösningar än att var och en ska hitta privata försäkringar. Det är smartare att vi gemensamt löser problem. Under de senaste 20-25 åren har våra sociala försäkringar förändrats. I mitten av 1990-talet omfattades ungefär 90 procent av alla som arbetade av en ersättningsnivå på 80 procent. Den siffran har successivt sjunkit, och i dag omfattas någonstans mellan 50 och 60 procent av möjligheten att få 80 procent av sin lön. Den utvecklingen är ett hot mot vår gemensamma välfärd. Det är också så att det är fel väg att gå - det urholkar grundtanken för våra gemensamma system och slår hårt mot de människor som drabbas. Det är helt enkelt en återvändsgränd. Därför såg jag positivt på regeringens budgetproposition, som föreslog en höjning av taket i a-kassan. Det innebär även en höjning av taket för de sjuka som också är arbetslösa. Det ska ses som ett första steg för att höja taken i våra sociala försäkringar. Ett nästa steg skulle för oss socialdemokrater kunna vara att se över taken i sjukförsäkringen. För det finns det flera starka argument, och jag ska nämna tre.Trygga människor vågar mer. Det har tjänat oss väl under en lång tid och innebär att människor vågar byta arbete och bostadsort.Det är bättre för jobben. Om man tittar sig om i världen är det i länder med starka generella välfärdssystem man har den högsta sysselsättningsgraden och låg arbetslöshet. Därför, herr talman, hävdar jag att det är riktigt, viktigt och nödvändigt att höja taken i våra sociala försäkringar. Det är nämligen effektivare, det ger tryggare människor och det är bättre för jobbens skull. (Beslut fattades under § 9.